Herr talman! Vi har under de senaste åren vid ett antal tillfällen, både som enskilt land och i samverkan med andra länder — inte bara de nordiska länderna utan också inom Pariskommissionen och Nordsjökommissionen — framfört kritik mot de här planerna. Det är riktigt att Norge, Island och Färöarna känner sig mest berörda, eftersom deras fiskevatten befinner sig inom det hotade området. Därför känner de detta hot särskilt starkt. Men vi har själva drivit dessa frågor mycket aktivt. Det finns många ting som ger anledning till oro, inte bara de direkta risker som är förenade med anläggningen som sådan utan också att den ingår i ett program för ”fast breeders” — en utveckling som vi tar avstånd från. Vi kommer att ta upp den här frågan vid miljöministrarnas möte på måndag. Jag har av artighetsskäl uttryckt mig på det sätt som jag har gjort, särskilt som jag själv kommer att sitta som ordförande. Jag kan emellertid försäkra att jag kommer att göra allt för att det skall bli ett gemensamt uttalande. I december kommer jag sedan själv att besöka London, bl.a. för samtal med mina kolleger, och jag kommer naturligtvis att utnyttja tillfället för att ta upp den här frågan, liksom jag har gjort vid tidigare besök.
Herr talman! Jag känner mig tills vidare tryggare. Jag vill också kommentera att Norge har aviserat att man har för avsikt att ta upp frågan vid en Nordsjökonferens. Jag hoppas att det mot bakgrund av de diskussioner som kommer att föras i Mariehamn då finns möjlighet även för Sverige att ansluta sig till detta.
Herr talman! På den sista punkten kan jag säga att frågan — som ju inte är ny — redan är anhängiggjord i förberedelsearbetet för nästa Nordsjökonferens, där Sverige deltar aktivt.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att kommendera ut svenskar mellan 18 och 65 år för att sanera vid en eventuell kärnkraftsolycka. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ragnhild Pohankas fråga gäller tjänsteplikt vid sanering efter en kärnenergiolycka. Med sanering avser jag en återställande verksamhet. Ragnhild Pohanka kanske dock innefattar även räddningstjänst i sanering. Jag skall därför belysa båda frågeställningarna. Jag börjar med räddningstjänstsituationen. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp skall länsstyrelsen enligt räddningstjänstlagen svara för räddningstjänsten. Vid varje räddningsinsats skall det enligt lagen finnas en räddningsledare. Länsstyrelsen utser räddningsledaren vid räddämnen. Enligt räddningstjänstlagen, som riksdagen beslutade om i december 1986, får räddningsledaren när det behövs anmoda var och en som är mellan 18 och 65 år att medverka i räddningstjänst, i den mån hans kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Vid räddningstjänst med anledning av utsläpp av radioaktiva ämnen kan alltså enligt gällande lagstiftning tjänsteplikt tillgripas. För sanering i betydelsen återställande saknas författningsstöd för att i fred ta ut människor med tjänsteplikt. Jag kan också nämna att utredningen om kärnkraftsberedskapen i går överlämnade sitt betänkande Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor till mig.
Herr talman! Tack för svaret! Det var mycket jag fick till svar, och jag är tacksam för det. Genom att våra kärnkraftverk blir äldre och äldre, och när man ser hur hotet om att avvecklingen inte skall börja så som det är beräknat — vilket jag inte vill kalla för en förtida avveckling, eftersom allt skall vara klart till år 2010 —- finns det risk att en olycka kan hända här i Sverige. Då är det ju viktigt att man har klart för sig vilka som skall ta hand om detta, förutom själva utsläppen. Med tanke på den handfallenhet och den fullständiga desinformation fram och tillbaka som olika representanter för myndigheterna utgjorde prov på vid Tjernobylolyckan, där man inte hade någon beredskap, är det mycket viktigt att det finns en annan beredskap i dag. Detta gäller naturligtvis inte bara en kärnkraftsolycka i Sverige. Vi har ju kärnkraftverk på nära håll, både i Baltikum och i Finland där det kan hända saker, och det är så nära när det gäller kärnkraftverk att man verkligen kan behöva en sanering och en räddningstjänst. Sedan undrar jag vilka det är som skall utföra saneringen. Vi kan tydligen inte ta ut människor med tjänsteplikt under fred. Är det militären, är det brandsoldater, är det hemvärnet — vilka är det som skall utföra den tjänsten?
Herr talman! Och det är länsstyrelsen som utser den. Finns det sådana räddningsledare utsedda redan i dag?

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig vilka initiativ som regeringen tagit för att förbättra bostadssituationen på kårorterna och vilka initiativ regeringen avser att vidta. Det råder för närvarande en allmän bostadsbrist i stora delar av landet — kårorterna inräknade. Stora ansträngningar har därför gjorts och görs för att öka antalet bostäder på bristorterna. Från statsmakternas sida har det främst varit fråga om åtgärder för att prioritera nyproduktionen av bostäder. Därför har begränsningar införts när det gäller byggande för näringsliv och samhälle samt ombyggnader av bostäder. Överenskommelse har också träffats med byggentreprenörerna och de stora byggherrarna om riktlinjer för att underlätta nyproduktionen av bostäder. Antalet igångsatta lägenheter har ökat kraftigt de senaste åren. Under 1989 beräknas igångsättningen av nya lägenheter bli mellan 55 000 och 60 000 totalt i hela landet, vilket är de högsta talen sedan mitten av 1970 talet.

För att stimulera tillkomsten av bl.a. bostäder för studerande har riksdagen på förslag av regeringen beslutat införa ett särskilt ungdomsbostadsstöd till bostäder som hyrs ut till ungdomar under 25 år. Vidare har ett särskilt ungdomsbostadsbidrag införts för ungdomar under 28 år. För att underlätta byggandet av studentbostäder lämnas numera studentbostadsföretag samma förmånliga statliga lån som de allmännyttiga bostadsföretagen. Enligt min mening är det av stor vikt att de studerande kan få tillgång till bostad i anslutning till studieorten. Det är därför nödvändigt att de kommuner som har högskoleutbildning aktivt medverkar till att ta fram studerandebostäder. Den av regeringen tillsatta ungdomsboendedelegationen genomför nu överläggningar med berörda kommuner i detta syfte.
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. I höstas kunde man läsa i tidningarna om den svåra bostadsbristen på högskoleoch universitetsorterna. Det krävdes mycket fantasi och offervilja av många studenter för att få tag i en bostad. Många tvingades bo i campingstugor, husvagnar, sommarstugor, på hotell, i gymnastiksalar, sammanträngda hos kamrater eller i bostäder långt utanför studieorten med lång restid till studielokalerna. Det är inte lätt att bedriva effektiva studier under så primitiva och besvärliga bostadsförhållanden. En hel del studenter tvingades också tacka nej till erhållen utbildningsplats för att de ej kunde ordna bostadsfrågan. Ännu fler avstod från att söka en viss utbildning för att de visste om att det skulle finnas mycket små möjligheter att få tag i någon bostad. Detta är mycket allvarligt. Det är en utslagning av geografiska skäl. Studenter som bor långt från högskoleoch universitetsorterna får sämre möjligheter att påbörja sina postgymnasiala studier. En sammanställning som gjorts av Sveriges förenade studentkårer visar att väntetider för en studentbostad kan vara upp till 16 månader. I medeltal är väntetiden 6-7 månader. En annan grupp som bostadsbristen slår hårt mot är gäststudenterna. Det är en allmän strävan, både från svenskt och från västeuropeiskt håll, att öka studerandeutbytet. I Norden har vi Nordplus, som är ett program för studerandeutbyte mellan de nordiska länderna. Antalet utbytesplatser kommer att öka kraftigt. Redan i dag är bostadsfrågan bekymmersam på vissa håll. Om Sverige och övriga Eftastater kommer med i Erasmusprogrammet, kommer antalet gäststuderande snabbt att öka, såvida inte bostadsbristen kommer att avskräcka många utländska studenter från att söka sig hit. Sverige kan få dåligt rykte som utbildningsland.
Herr talman! Den enda väg som det går att komma fram på, för att ta fram flera bostäder för studerande, oavsett om de är gäststudenter utifrån eller om det är studerande från olika delar av vårt land, är att man ute i kommunerna måste ta fram bostäder lämpade för de studerande. Det är därför jag säger i mitt svar att detta enligt min mening är en viktig uppgift för kommunerna. Det är ett ansvar för de berörda kommunerna att medverka till att ta fram studerandebostäder. Skall man kunna få tillgång till utbildningsplatser i en kommun, och det är man som regel oerhört angelägen om att få, är det också en skyldighet att medverka till att försöka lösa bostadsfrågan. Vi har på olika sätt försökt underlätta detta för kommunerna. Jag redovisade det i mitt svar. Hittills i höst har också den speciella ungdomsboendedelegationen besökt sex högskolekommuner: Kalmar, Linköping, Karlstad, Borås, Uppsala och Umeå. Delegationen fortsätter sin kontaktverksamhet. Kommunerna skiljer sig naturligtvis, precis som Birger Andersson sade, mycket från varandra som högskoleorter, inte minst beträffande antalet studerande. De skillnaderna avspeglas också i den lokala bostadsmarknaden. Det har emellertid visat sig att kommunerna är väl medvetna om sitt ansvar för studenternas bostadsförsörjning. Man är överallt i färd med att aktivt söka lösningar på de problem som finns och är därvid också beredd att samarbeta med studentkårerna. Som Birger Andersson också sade varierar den tid som det tar för en studerande att få en bostad ganska avsevärt mellan olika högskoleorter, alltifrån ungefär 3 månader i Örebro och Stockholm till 16 månader i Umeå. Det är alldeles självklart att här finns ett ansvar för kommunerna. Man måste söka finna olika lösningar för att råda bot på de här problemen.
Herr talman! Jag skulle vilja kommentera en sak i bostadsministerns svar. Bostadsministern skriver så här i sitt svar: ”Vidare har ett särskilt ungdomsbostadsbidrag införts för ungdomar under 28 år.” Nu har det visat sig att väldigt många av de studerande är över 28 år. En statistik som förmodligen både bostadsministern och jag har tillgång till visar att 42,4 20 av de studerande är 28 år och däröver. Jag tycker inte att det är ett tillräckligt starkt skäl att säga att man verkligen har stöttat de studerande. Jag vill bara nämna detta i sammanhanget. Jag ser också att bostadsministern och jag har tillgång till samma statistik från Sveriges Förenade Studentkårer över den långa kö som finns på många orter. Det är både bostadsministerns och min förhoppning att kön skall minska. Jag tycker fortfarande att bostadsministern inte gav något konkret svar på frågan hur man skall lösa problemen för ett ökat antal gäststudenter.
Herr talman! Jag anser inte att man kan finna olika vägar att lösa boendefrågan. Man måste ute i berörda kommuner eller i de studentbostadsföretag som fortfarande finns på olika platser söka ta fram bostäder. Man måste hjälpas åt att göra detta inom befintligt bestånd och genom nybyggande. Vi kan från regeringens sida bara hjälpa till att underlätta detta. Det är en kommunal angelägenhet att söka lösa den här frågan. Det är en angelägenhet också för studentbostadsföretagen, och därmed för de olika studentorganisationerna, att medverka till detta. I och med att vi har infört likartade förmånliga regler för tillkomsten av studentbostäder som för tillkomsten av allmännyttans bostäder har regeringen sökt hjälpa till. Vi har genom ungdomsbostadsdelegationen fortlöpande kontakt med dessa kommuner för att söka medverka till och stimulera till att de tar fram fler bostäder lämpade för såväl gäststudenter som svenska studerande.
Herr talman! Jag skulle vilja ha litet mer konkreta besked från bostadsministern om vilka insatser ungdomsbostadsdelegationen har gjort och gör. Man åker tydligen runt och har vissa kontakter, men vad blir det för resultat?
Herr talman! Resultatet kan naturligtvis bara avläsas när man ser hur de olika kommunerna förmår medverka till att ta fram lämpliga bostäder. Dele gationen har en opinionsväckande uppgift och en uppgift att söka redovisa de olika möjligheter som regering och riksdag har öppnat för kommunerna att ta fram bostäder lämpade för de studerande. Några tvångsmedel gentemot kommunerna har självfallet inte delegationen, lika litet som regering och riksdag har det. Vi måste alltså få en lösning på dessa frågor ute på de olika högskoleorterna. Det är där man måste söka finna de former som passar på respektive plats.
Herr talman! Jag delar bostadsministerns uppfattning att det är kommunerna som har ett stort ansvar när det gäller att lösa boendefrågorna för både kommuninvånarna och dem som studerar i universitetsoch högskoleorterna. Jag hoppas att bostadsministern och jag är överens om att detta är en mycket viktig fråga från studiesocial synpunkt. Man måste vara uppmärksam på om många studerande får avstå från sina utbildningsplatser på grund av att de inte kan få tag i bostäder på studieorten. I så fall diskrimineras en hel del studerande genom att de till följd av att de inte kan få bostad således inte kan utnyttja sin utbildningsplats utan i stället får välja någon annan lösning. Vi måste vara uppmärksamma på detta så att inte geografiska skäl och andra sociala villkor får överväga. Regeringen, riksdagen och kommunerna måste hjälpas åt för att lösa detta problem för de studerande. Jag är glad över att bostadsministern uppmärksammat detta och jag tackar för svaret.
Herr talman! Jag vill bara understryka att jag instämmer i Börje Anderssons beskrivning av denna situation och också i den slutsats han drar, att det är genom åtgärder ute i kommunerna som vi måste finna en lösning. Naturligtvis skall regering och riksdag bidra till att underlätta detta arbete genom att sätta in de åtgärder som är möjliga.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om regeringen kommer att överlåta till riksdagen att besluta om ett förslag som tillgodoser fackets och bilarbetstidsutredningens synpunkter när det gäller ändrade arbetsvillkor för yrkesbilförare. der beredningen kommer naturligtvis remissinstansernas synpunkter att övervägas på vanligt sätt.
I ”Lägesrapport om det svenska integrationsarbetet oktober 1989” sägs följande om landtransporter: ”---1989/90. Efter regeringsoch ev. riksdagsbeslut om ändring av nuvarande svenska regler för köroch vilotider kan ändring ske av regler för utrikestransporter och därmed harmonisering till EG:s regler.” Kommer regeringen att överlåta till riksdagen att besluta om ett förslag som tillgodoser fackets och bilarbetstidsutredningens synpunkter när det gäller ändrade arbetsvillkor för yrkesbilförare?
En proposition beräknas kunna föreläggas riksdagen under våren 1990. Riksdagen får därmed ta ställning till frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka Georg Andersson för svaret. Trots att det var kort innehöll det ändå en positiv punkt, nämligen att Georg Andersson nu slår fast att regeringen i vilket fall som helst kommer att framlägga det förslag som komma skall inför riksdagen. I den kortfattade, till formatet väldigt anspråkslösa lilla broschyr som handlar om integrationsarbetet mellan Sverige och EG finns det en mängd viktiga nyheter som utgör underlag för en EG-debatt som borde se mycket annorlunda ut än vad den gör i dag. Under frågan om landtransporter och arbetstidsregler för chaufförer står att läsa att riksdagen eventuellt skall få ta ställning. Nu har vi fått klart besked på den punkten. Riksdagen får ta ställning. Men det finns en annan sak. Den handlar om att regeringen inte alls är okunnig om var facket står när det gäller denna fråga. Svenska transportarbetareförbundet har fått kämpa under ganska många år för att reglerna skall vara just arbetstidsregler i stället för körarbetstidsregler, dvs. sådana regler som i dag tillämpas när det gäller utrikes transporter. Varken EG-ländernas regler eller de AETR-regler som används för svenska chaufförer är annat än körarbetstidsregler. Det är en mycket viktig fråga från trafiksäkerhetssynpunkt, men också från social synpunkt, eftersom chaufförerna naturligtvis inte kan arbeta, dvs. lasta, lossa och köra, hur många timmar som helst om dygnet. Jag vill gärna ha en kommentar till frågan om åt vilket håll förslaget som är på väg lutar när det gäller arbetstidsregler.
Herr talman! Jag vill bara säga att arbetstidsfrågorna nyligen har utretts av en arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet. Förslaget om körtid, arbetstid och vilotid inom vägtrafiken har nu remissbehandlats. I promemorian föreslås i princip körtid som huvudberäkningsnorm kompletterad med regler om begränsning av arbetstiden i vissa fall. Vidare finns också regler om vilotid och kontroll m.m. Det är viktigt att notera att förslaget i huvudsak har tillstyrkts av Landsorganisationen, Handels, Kommunal, Statsanställdas förbund och Transport. Andra remissinstanser har naturligtvis också framfört synpunkter. Under den beredning som nu sker inom kommunikationsdepartementet får såväl remissynpunkterna som andra faktorer noga övervägas. I övrigt är jag inte beredd att föregripa kommande förslag.
Herr talman! Om kommunikationsministern talar om den utredning som Valter Nilsson har gjort på uppdrag av regeringen och som handlar om dessa frågor, stämmer det inte, Georg Andersson, att LO och Transportarbetareförbundet skulle vara nöjda. För några timmar sedan talade jag med representanter därifrån och de sade mycket klart att de inte kan acceptera arbetstider på upp emot 13-15 timmar, någonting som man kan misstänka kan bli aktuellt om EG-passningen på det här området fortsätter såsom hittills har skett. Jag skall förklara varför det är så viktigt att det inte blir på det här sättet. Transportarbetareförbundet hänvisar bl.a. till en vetenskaplig utredning, som har gjorts vid ett universitet i Holland och som visar hur enormt dåliga effekterna blir om man ser enbart till körarbetstiderna och låter chaufförerna arbeta ett stort antal timmar. Detta påverkar benägenheten att somna in bakom ratten och chaufförernas förmåga att över huvud taget sova när de är lediga, påverkar trafiksäkerheten.
Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa televerkets 071-tjänster. Televerket inledde i oktober provverksamhet med s.k. 071-tjänster. Verksamheten innebär att televerket erbjuder informationslämnare möjlighet att mot specialtaxor sälja information via telenätet. Individuella avtal upprättas mellan televerket och informationslämnaren. I avtalet regleras bl.a. vilken tjänst informationslämnaren säljer och vilken taxa televerket skall debitera kunden för informationslämnarens räkning. Televerkets åtaganden är således att tillhandahålla informationsöverföring samt att förmedla betalningen mellan köpare och säljare. Televerket tillhandahåller den tekniska möjligheten till informationsöverföring. Ansvaret för hur tjänsten utnyttjas åvilar däremot informationslämnaren. Liksom posten distribuerar offentlig information som producerats av annan, t.ex. flygblad och tidningar, distribuerar televerket här offentlig information i telenätet som produceras av annan. Det kan inte anses lämpligt att ålägga televerket en skyldighet att kontrollera vilken kommunikation som pågår i telenätet. Jag noterar att televerket nyligen stoppat en informationslämnares distribution av 071-tjänster då företaget anses ha brutit mot avtalsvillkoren.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker förstås att kommunikationsministern gör det litet väl enkelt för sig. Det låter ju väldigt harmlöst att man skall tillhandahålla informationsöverföring och förmedla betal ning och att det gäller offentlig information via telenätet. Georg Andersson jämförde med flygblad och tidningar. Nu är det inte så enkelt, tycker jag, eftersom en del av dessa tjänster inte kan rubriceras som offentlig information. Jag tänker närmast då på ”doktorn i luren”, som innebär att man via telefonnätet för 25 kr. per timme skall få tillgång till läkare som ger besked om hur man skall göra om man har ont i kroppen. Man kan också ringa upp en kurator om man har ont i själen och tala med henne eller honom om sådana saker. Den här typen av förmedling kan inte kallas offentlig information, utan det är någon form av sjukvård, även om den enligt min mening är på ett mycket oseriöst plan. Jag menar att detta inte är en typ av verksamhet där televerket skall medverka eller tillhandahålla tjänster. Jag kan inte tänka mig att detta hör till televerkets uppgifter. Dessutom har väl inte televerket åtagit sig dessa uppgifter enbart för att tillhandahålla denna information, utan även för att tjäna pengar, såvitt jag förstår. Detta gör att det här spektaklet får en air av kommersialism. Jag kan tänka mig att det finns viss information, förhandsinspelade band om vädret, trafikstockningar och annat, där det är rimligt att man använder sig av televerkets tjänster. Men att som i det här fallet kunna gå till doktorn, kuratorn, ringa vid depression eller anlita någon av alla de andra smaklösa tjänster som utannonserats anser jag vara mycket smaklöst. Jag tvivlar på att det verkligen är televerkets uppgift att tillhandahålla den här typen av tjänster. Jag skulle vilja ha ett svar på frågan om det inte finns grader av den här verksamheten där man borde inta en mer restriktiv hållning.
Herr talman! Gudrun Schyman ger en något egendomlig definition av offentlig information. Jag vet inte riktigt var hon vill dra gränsen. Den information som lämnas är den som informationslämnaren vill lämna inom ramen för det avtal han har tecknat med televerket. Denna information är tillgänglig för alla som har tillgång till det telenät som erfordras för den här typen av tjänster, nämligen AXE-systemet. Den information som i dag distribueras genom de s.k. 071-tjänsterna är vägverkets väginformation och en manuell medicinsk rådgivning som har införts i Stockholmsområdet. I en framtid kan man räkna med att det finns möjligheter att distribuera väderinformation, börsresultat, information från kommuner och landsting, m.m. genom denna typ av 071-tjänster. Dessa tjänster kan utnyttjas till att sprida viktig och nyttig information. Informationslämnaren bestämmer vad som skall ingå i informationen, och kunden bestämmer om han vill utnyttja denna typ av information. Genom annonser och på annat sätt meddelar informationslämnaren vad han har att erbjuda och vilken taxa han debiterar för den här typen av tjänster. Det skall naturligtvis kunden känna till i förväg. Sedan är det som sagt kunden som bestämmer om han vill utnyttja tjänsten.
Herr talman! Anser inte kommunikationsministern att det är en viss skillnad på att t.ex. få uppgifter om väderleken och trafiksituationen när man skall ut och resa en viss sträcka och att ringa till en läkare och få en konsultation å 25 kr. i timmen utan att ha någon möjlighet till ett möte mellan patient och läkare? Man utnyttjar det faktum att människor är deprimerade och känner sig desperata och att de inte kan få någon tid inom t.ex. den krisbransch som sjukvården utgör. Om en sådan information skall ha någon som helst verkan fordras ett möte människor emellan. Televerket ställer upp och förmedlar denna typ av verksamhet. Tycker inte kommunikationsministern att det finns betänkligheter i detta?
Herr talman! Får jag ge en personlig deklaration: För egen del skulle jag inte komma på tanken att utnyttja en sådan här tjänst för att klara en personlig depression i stället för ett möte med en kurator. Jag vill ha ett möte med en människa på ett helt annat sätt än via en telefonapparat för en viss taxa per minut. Detta är min personliga uppfattning. Jag avser således inte att som kund utnyttja den typen av tjänster. Det skulle dock vara litet märkligt om vi som myndigheter — regering och riksdag — skulle avgöra vilken typ av information som får utbytas via det telenät som står till förfogande. Det viktiga i det här sammanhanget är att se till att telenätet inte överbelastas så att det innebär nackdelar för den vanlige teleabonnenten. Jag har uppfattat att det inte finns sådana risker.
Herr talman! Det är möjligt att jag skall diskutera med socialministern om kvaliteten inom sjukvården i stället. Jag har även ställt en fråga till honom om detta. Vi är dock överens om att detta inte är något bra sätt. Jag skulle inte heller vilja utnyttja dessa tjänster. Jag tror dock att vi också kan vara överens om att i och med att man introducerar dessa tjänster kommer människor att utnyttja dem, inte minst med tanke på att det är ganska illa ställt med möjligheten att komma till läkare och kurator i ett läge när man känner att man behöver det. När televerket ställer upp med denna typ av tjänster uppmuntrar man också sådan oseriös verksamhet. Vi är överens om att det är en oseriös verksamhet av dålig kvalitet och att det inte är något att rekommendera. Jag tycker då inte heller att det är moraliskt försvarbart att televerket befattar sig med detta. Man skall avstå ifrån det och säga att denna typ av verksamhet inte lämpar sig för telefonkontakter, utan det krävs möten människor emellan.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära någon ytterligare replik, men när Gudrun Schyman läser in tolkningar i mitt tidigare svar måste jag få deklarera att jag som kommunikationsminister varken värdesätter eller bedömer denna typ av information i de enskilda fallen. På en direkt fråga om huruvida jag själv skulle kunna tänka mig att utnyttja en viss typ av tjänster har jag avgivit en deklaration. I detta avseende är dock telenätet fritt för avtal mel lan den som har information att lämna och den kund som vill efterfråga just den typen av information mot den taxa som är uppsatt.
Herr talman! Jag tolkar det som en förment objektivitet att man som kommunikationsminister sätter sig över livskvalitet på det här sättet. Det finns ändå ett ansvar för televerket som statligt företag att hålla sig till den uppgift verket skall utföra, nämligen att förmedla telefonsamtal. Man kan tala om offentlig information. Jag kan inte tänka mig att åtagandena skall gälla att förmedla dålig och undermålig sjukvård till hjälpbehövande människor. Den åsikten delar vi emellertid tydligen inte, åtminstone inte på det officiella planet. Vi gör tydligen det i mera privata sammanhang, och det får jag väl glädja mig åt så länge.

Herr talman! Mats Lindberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som gör att reglerna för användning av dubbdäck blir mer anpassade till de verkliga förhållandena. Bakgrunden till frågan är att jag i ett uttalande till A-pressen sagt att det är praktiskt omöjligt att nu ändra gällande lagstiftning. Jag konstaterar att det vid tidpunkten för mitt uttalande återstod ett par veckor till den 1 november som är det datum från vilket det är tillåtet med dubbdäck. Det fanns då inga tekniska möjligheter att ändra dubbdäcksreglerna på den korta tid som återstod. Vidare vill jag i sammanhanget erinra om att regeringen i augusti 1988 gav trafiksäkerhetsverket och vägverket ett uppdrag angående dubbdäck. Uppdraget innefattar bl.a. studier av möjligheten att begränsa slitaget på vägnätet och trafiksäkerhetskonsekvenser. I avvaktan på att uppdraget slutrapporteras är jag inte beredd att vidta någon speciell åtgärd. Jag hoppas dock att pågående översyn ger oss underlag för att förbättra regelsystemet på detta område.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö och Per Stenmarck har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga med anledning av luftfartsverkets beslut att på lång sikt minska antalet ledningscentraler för flygtrafikledningen från tre till två, med placering i Sundsvall och Arlanda. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Luftfartsverket har det övergripande ansvaret för att flygtrafikledningen i Sverige bedrivs på ett så rationellt och för flygsäkerheten tillfredsställande sätt som möjligt. Frågan om ledningscentralernas placering ligger inom ramen för detta ansvar. Jag har därför inte anledning att vidta någon åtgärd med anledning av beslutet. Luftfartsverket har gjort den bedömningen att en minskning av antalet ledningscentraler från tre till två innebär en stor besparing. Vid den avvägning mellan ekonomiska skäl, flygsäkerhet och regionalpolitiska skäl som verket gjort har man kommit fram till att en omstrukturering bör ske innebärande att Arlandacentralen byggs om och att centralen i Sturup avvecklas i början av 2000-talet. Detta berör dock endast personal vid ledningscentralen. Flygledarutbildningen och den lokala flygledningen vid Sturup berörs inte av beslutet. Enligt vad jag inhämtat har luftfartsverket dessutom ställt garanti för att ingen tillhörande dagens flygledningspersonal i Sturup skall behöva flytta mot sin vilja.

Herr talman! När man studerar denna verksamhet kan man spontant få intrycket att det är en form av samlad, central attack mot Skåne — Barsebäck, brobyggnadsplanerna och nu flygledningsverksamheten på Sturup. Det här är också ett exempel på att MBL inte har fungerat. Fackliga organisationer på Sturup fick veta att man skulle uppskjuta ett besked, eftersom man skulle avvakta en ytterligare utredning. Den utredning som man hade baserat sitt tidigare beslut på var bristfällig. När luftfartsverkets representanter anlände till Stockholm sade styrelsen att vi struntar i förhandlingen, vi kör loppet ut och vi skall alltså lägga ner verksamheten på Sturup. Människor anställda inom denna verksamhet på Sturup kommer att söka andra arbeten och sluta, med risk för att flygtrafiktätheten kommer att minska. Det kommer inte att finnas folk för att upprätthålla den kapacitet som finns i dag. Herr talman! Den sista meningen i statsrådets svar är faktiskt obetalbar. Här skall man spara pengar och rationalisera. Då skriver statsrådet att han har fått garantier för att ingen av dagens flygledningspersonal i Sturup skall behöva flytta mot sin vilja. Vad skall de syssla med den dagen verksamheten inte längre fungerar?
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Redan på kort sikt kan konsekvenserna av en avveckling av flygledningen på Sturup bli allvarliga. Trots att luftfartsverkets beslut inte är avsett att träda i kraft förrän omkring sekelskiftet, är risken uppenbar att många flygledare i förtid kommer att lämna sina arbeten. Det rör sig om en högt utbildad och väl kvalificerad arbetsgrupp, som sannolikt dels inte har några svårigheter att få nya arbeten, dels är mycket svår att ersätta med annan kvalificerad personal. Frågan har, som jag ser det, två synvinklar: Den ena — och det är det viktigaste — gäller flygsäkerheten. I framtiden blir möjligtvis behovet av flygledare mindre än vad det är i dag. Men problemet är att avvecklingen i praktiken kan komma att ske mycket tidigare på grund av en snabb avgång från arbetet. Med den trängsel i luftrummet, som troligen kommer att bli ett av 90-talets stora problem inom svensk och internationell luftfart, kan följderna av detta bli allvarliga. Vilken beredskap har regeringen för att detta inte skall ske? Den andra synvinkeln gäller Skåneperspektivet. I många år har stora satsningar gjorts för att utveckla inte minst det reguljära utrikesflyget från Sturup. Med stor sannolikhet kan Sturup inom några år ha avgångar till fem sex av de större städerna i Europa. Detta skulle få stor betydelse inte minst för näringslivet i regionen. Men, och detta är viktigt i sammanhanget, man kan inte utveckla genom att avveckla. Luftfartsverket ger helt enkelt fel signaler inför de satsningar som är nödvändiga inför framtiden. Låt mig få avsluta med en fråga. Vilka åtgärder är kommunikationsministern beredd att vidta för att utvecklingen av flyget i södra Sverige skall kunna gå i en positiv riktning?
Herr talman! Jag tycker att det är en del överdrifter i den här diskussionen. Man talar om en samlad attack mot Skåne. Det är naturligtvis inte fråga om något sådant. Luftfartsverket har ansvar för att säkerheten i luftrummet upprätthålls. Nu eftersträvar man att förnya anläggningen på Arlanda eller i Stockholmsområdet, vilket måste ske. Det har då bestämts att man skall börja med anläggningen i Stockholm för att sedan gå vidare till övrige anläggningar. I sammanhanget har konstaterats att det går att nedbringa kostnaderna och trots det bibehålla säkerheten genom att minska antalet centraler från tre till två. Det handlar om betydande belopp. Jag utgår från att frågeställarna också är intresserade av att hålla kostnaderna nere även på detta område. Vi behöver ju insatser på många andra områden. Denna förändring har aviserats i mycket god tid för att ge personalen på Sturup en god framförhållning. Om vi vill se något positivt i denna handläggning, är det väl bra när man i god tid meddelar hur man planerar. Den personal som nu är sysselsatt på Sturup har mot denna bakgrund egentligen ingenting att frukta. Sysselsättningen kommer att bestå in på 2000-talet. För det fåtal personer som i det läget kan komma i fråga för en flyttning garanterar man andra arbeten inom luftfartsverket och flygledningsområdet.
Herr talman! Jag läser innantill i den sista meningen att ingen skall behöva flytta mot sin vilja. Det innebär att man inte skall behöva flytta från Sturup med omnejd om man bor där. Statsrådet säger att detta är ingen attack mot Skåne. Det kan han säga som är skriven norr om Hallandsåsen. Men vi som är skrivna söder om densamma har kanske inte samma uppfattning. När det gäller personalen var det ett MBL-möte för inte så länge sedan där man sade att det nu skulle göras en ny utredning. Den utredningen skulle vara klar den 1 juli 1990. Innan dess skulle ingenting göras. De förhandlare som tydligen inte hade något mandat blev desavouerade av verkets styrelse, och det är inget hedrande för den statliga MBL-verksamheten. Vad skall de flygledare som i dag finns på Sturup och blir övertaliga, dvs. inte har något arbete att sköta, syssla med efter denna omändring?
Herr talman! Jag tror i och för sig inte att kommunikationsministern har något särskilt emot Skåne. När man studerar kommunikationsministerns agerande i olika frågor under sommaren, kan man utan tvivel få intrycket att det rör sig om något slags samlad attack. Låt mig mot bakgrund av de tre sista raderna i kommunikationsministerns svar få ett förtydligande. Innebär detta en livstidsgaranti för flygledararbetet på Sturup — det är ju faktiskt vad som står här? Hur skall garantin tolkas? Om man skall se på detta i ett litet större sammanhang, är det så att den ena handen uppenbarligen inte vet vad den andra gör i den här frågan. Med den ena handen medverkar regeringen medvetet i den liberaliseringsprocess som har ökat den reguljära flygverksamheten, och med den andra handen fattar man beslut som hämmar denna utveckling. Kommunikationsministern svarade inte på min tidigare fråga. På vilket sätt anser kommunikationsministern att det beslut som nu har fattats i luftfartsverkets styrelse gynnar luftfartens utveckling i södra Sverige?
Herr talman! Låt mig slå fast att den organisatoriska förändring som luftfartsverket planerar att genomföra i början av 2000-talet på intet sätt innebär någon nackdel eller något hot mot flygverksamheten. Ändringen ingår i ett led att förnya och förbättra den utrustning och områdesverksamhet som behövs för den övergripande flygledningsverksamheten. Trafiken i luftrummet ökar och man kommer att upprätthålla en hög flygsäkerhet, och det påverkar inte i något avseende negativt flygverksamheten i Skåne eller andra delar av landet. Det är alldeles klart, och det har inte ifrågasatts av någon sakkunnig på det här området.
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon flygledare som skulle vilja äventyra flygsäkerheten. Det kan vi säkert vara helt överens om. Om det nu skall ske en förändring som kommer att få effekt först en bit in på 2000-talet, varför kunde man då inte vänta på den utredning som skall vara klar den 1 juli 1990, som man lovade de fackliga representanterna på Sturup? Varför hade man då så bråttom att mitt under denna period säga att man struntar i förhandlingen och att loppet körs såsom det har sagts tidigare utan att fråga de anställda? Om det skall ske rationaliseringar inom detta område, måste de stora pengarna ligga i att man kan spara in på personalen. Vilket mandat har då statsrådet att kunna garantera att varenda flygledare skall kunna få bo kvar i sin villa och ha ett arbete på Sturup?
Herr talman! Jag tror att många på Sturup i dag är tacksamma för den livstidsgaranti som uppenbarligen luftfartsverket och kommunikationsministern har utställt. Jag går tillbaka till själva beslutet. Det är riktigt som kommunikationsministern säger att beslutet är avsett att träda i kraft i början av 2000-talet. Jag tror inte heller att man där kommer att få problem, eftersom den tekniska utvecklingen även på detta område kommer att gå mycket snabbt framåt. Men vi riskerar ju faktiskt att få problemen på kort sikt, dvs. i ett läge när denna väl kvalificerade personal i stor omfattning kanske kommer att sluta, påbörja omskolning eller något liknande. Det är då vi kan få uppenbara problem. Det är detta problem vi borde vara beredda att tackla i dag. Som jag ser det finns det ekonomiskt och operationellt inte några sakliga skäl till att lägga ned flygledningen på Sturup. Det är därför beklagligt att det faktiskt inte är sakliga ställningstaganden utan regionalpolitiska orsaker som helt uppenbart har varit avgörande för det beslut som luftfartsverkets styrelse nu har fattat. Jag menar att sådana hänsyn inte får tas när risken för allvarliga konsekvenser faktiskt är stor.
Herr talman! Det sakliga skälet till detta beslut är att man vill göra en betydande besparing i verksamheten genom att minska antalet centraler från tre till två. Per Stenmarck oroas över att personal kan komma att lämna verksamheten nu eftersom det kommer att ske en omorganisation i början av 2000-talet. Jag kan inte förstå att det, mot bakgrund av den mycket långa övergångsperiod som det handlar om i detta sammanhang och de garantier som luftfartsverket har ställt, finns någon anledning för någon anställd på Sturup att i dag oroa sig för sin sysselsättning.
Herr talman! Vi hade inte varit bekymrade om någon konkret hade kunnat peka på att detta innebär att pengar sparas, att luftsäkerheten blir bättre, osv. Men, eftersom detta skall ske så långt fram i tiden, varför kan man då inte vänta på resultatet av den utredning som de anställda på flygplatsen på Sturup har blivit lovade? Det är mycket förvånande. Jag tackar emellertid för att jag i kväll kan ringa till flygplatsen på Sturup och tala om för de anställda där att de kan sitta kvar på Sturup hur länge som helst, eftersom statsrådet Andersson i dagens frågestund i riksdagen har garanterat detta.
Herr talman! Det råder, åtminstone tidvis, brist på flygledare redan nu. Ändå har flygledningen i normalsituationer klarats av. Men om ännu fler anställda slutar blir problemen uppenbara. I dag finns det ca 150 flygledare på Sturup, och redan nu har 20 av dessa begärt tjänstledighet för studier. Jag kan bara konstatera att kommunikationsministerns svar gör det nödvändigt för mig att återkomma till denna fråga motionsvägen under vårriksdagen.

Herr talman! Lennart Bodén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att garantera att väghållningsfrågorna inte menligt inverkar på människors möjlighet att bo och verka på landsbygden. Staten och kommunerna är väghållare för de allmänna vägarna. För övriga vägar sköts väghållningen av t.ex. enskilda vägföreningar. Eftersom samhället genomgår en ständig utveckling och förändring ändras många vägars betydelse. Därför ingår det i vägverkets arbete att kontinuerligt se över väghållningsansvaret. Nyligen har en översyn gjorts i Västernorrlands län. Vägverket kommer efter hand att fatta beslut om eventuella förändringar. Den som är berörd av ett eventuellt beslut om ändrat väghållningsansvar har möjlighet att överklaga beslutet till regeringen. Översynen av väghållningsansvaret görs för att man skall få ett effektivare och mera rationellt skött vägnät samt för att fördela ansvaret på ett rättvist och likartat sätt i samtliga län.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Dess värre tycker jag att svaret är till intet förpliktande. De i min fråga relaterade planerna är visserligen ännu på utredningsstadiet men har av berörd lokalbefolkning uppfattats som ännu ett försök att försvåra möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Enskild väghållning som skulle kunna komma i fråga i detta sammanhang är också relaterad till bidrag i olika former. Men vi vet av erfarenhet att ingenting är lättare än att skära ned eller förändra reglerna för statsbidrag. Och sedermera kan ju även kommunala besparingar komma i fråga. Jag tycker att detta handlar om huruvida statsrådet är beredd att klä de fagra ord i handling som representanter för regeringen har uttalat i samband med landsbygdskampanjen. Från centerns sida föreslogs i samband med den allmänna motionstiden 500 milj.kr. till förstärkning och beläggning av länsvägar. Centern har också, på goda grunder, motsatt sig de förändringar av statsbidragen till enskilda vägar som gjordes för ett antal år sedan. Det råder inget tvivel om att goda vägar är en nödvändighet i de områden där bilen trots allt är det dominerande transportmedlet. Det skulle inte skada om kommunikationsministern gav besked som gör att det som omväxling finns anledning att tro på något av de ord som har gällt landsbygdskampanjen och allt som nu skall göras för landsbygden. Jag tror att många, på goda grunder, fram till dess kommer att tvivla. Det enda egentliga beskedet i kommunikationsministerns svar är att de som drabbas kan överklaga. Jag tror att folk vill ha mer pengar och klara besked.
Herr talman! Jag vill först säga att vägverket inte har fattat något beslut. Mot denna bakgrund vill jag ställa en fråga till Lennart Bodén. Anser Lennart Bodén att jag skall gå ut och förbjuda vägverket att göra den översyn av väghållningsansvaret som vägverket enligt sin förordning skall göra kontinuerligt i samtliga län för att få en likartad bedömning i hela landet av skilda vägar och väghållningsansvaret för dessa? Skulle jag stoppa denna verksamhet nu och säga att några förändringar i detta avseende inte under några förhållanden får ske, oavsett hur folk flyttar och bor i det här landet?
Herr talman! Jag har aldrig i något sammanhang motsatt mig att en översyn eller utredning av väghållningsansvaret skulle ske. Men problemet är ju att det i samband med dessa utredningar inte i något sammanhang från regeringen har aviserats om medelsförstärkningar när det gäller de små och medelstora vägarna och länsvägarna som behövs om regeringen menar allvar med att infrastrukturen på landsbygden skall förbättras och förstärkas och utgöra grundstommen för en levande landsbygd. Det är detta som frågan gäller. Det är inte fråga om att kommunikationsministern skulle förbjuda eller förhindra att vägverket gör en översyn. Jag kan bara konstatera att signalerna som har kommit i samband med den översyn som har gjorts i Västernorrland har uppfattats mycket negativt.
Herr talman! Jag avser inte att i dag föregripa någonting i den budgetbehandling som pågår. I stället får riksdagen anledning att återkomma till detta i januari månad.

Herr talman! Jag vill meddela att interpellation 32 av Hans Dau om egenavgifter för riksfärdtjänst ej kan besvaras inom den föreskrivna tiden på grund av interpellantens förhinder att ta emot svaret. Jag har kommit överens med Hans Dau om att besvara denna interpellation den 1 december.

Herr talman! Sigge Godin har, mot bakgrund av förslagen i en idépromemoria om meningsfull verksamhet för asylsökande, frågat om ”regeringen godkänner arbetsgruppens förslag om att inga åtgärder vidtas för att skapa sysselsättning för asylsökande”. När det gäller asylsökandes rätt och möjlighet att arbeta under den tid som myndigheterna behöver för handläggning av deras tillståndsärende, besvarade jag en fråga om detta så sent som förra månaden här i kammaren. Det finns i dag nära 6 000 personer i statens invandrarverks förläggningar som väntar på att få bosätta sig i en kommun. De har sina tillstånd klara och kanske 2 000 av dem skulle så gott som omedelbart, eller i varje fall så snart de skaffat sig tillräckliga kunskaper i svenska, kunna börja arbeta. Jag vill nu liksom i mitt tidigare frågesvar säga att det viktiga är att förkorta handläggningstiderna så att långa väntetider inte uppstår. Vi har goda förhoppningar om att så kommer att ske. Frågan om arbete blir då än mindre aktuell. Regeringen har alltså inga planer på att ompröva den nuvarande ordningen som alltså inte tillåter asylsökande att arbeta. Den arbetsgrupp som lade fram den nämnda promemorian ansåg att man absolut bör prioritera insatserna för att finna arbete åt dem som fått uppehållsoch arbetstillstånd. Arbetsgruppen inventerade tänkbara aktiviteter för meningsfull verksamhet under väntetiden och fann därvid att statens invandrarverk redan organiserar sådan verksamhet. Jag delar arbetsgruppens uppfattning och förutsätter också att statens invandrarverk sprider och arbetar vidare med de idéer till meningsfull verksamhet under väntetiden som arbetsgruppen har tagit fram.
Herr talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret. Jag är väl medveten om att det är stora problem med flyktingverksamheten just nu. Många människor väntar på att få flytta ut till kommunerna. Men det kan vi lämna därhän, för det är ju ändå en annan grupp som får rätten att stanna. Efter att ha tagit del av arbetsgruppens rapport måste jag beklaga och konstatera att det handlar om en pappersprodukt. Dessa människor har inte insett det väsentligaste för människan, nämligen att få ett arbete under väntetiden. Att vägra en människa ett arbete — det gäller också asylsökande — skapar en psykisk press. Det innebär också en passivisering som senare är väldigt svår att bryta. Vi har här i Sverige prövat extraarbete för ungdomar. Många av dessa arbeten utförs inte i dag. Det finns därför angelägna arbetsuppgifter som asylsökande skulle kunna få, visserligen tillfälliga arbeten men viktiga sådana. Det är viktigt också att en asylsökande får ta eget ansvar för sig och sin situation. Det skapar tillfredsställelse att få göra en insats. Det är inte minst viktigt i dag att flyktingarna får visa svenskarna att de vill och kan arbeta och är beredda att försörja sig. I en artikel i Kommun-Aktuellt för en tid sedan talade man om arbetslin jen och inte kontantlinjen. Departementsrådet Levi Svenningsson menade att man skulle ändra systemet. Svaret andas ingenting av detta. Jag undrar: Har departementet en uppfattning och invandrarministern en annan, eller hur kommer det sig att man har uttalat sig positivt om att asylsökande skulle få arbete under väntetiden?
Herr talman! Jag tror tyvärr att Sigge Godin blandar ihop begreppen å det våldsammaste. När vi talar om arbetslinjen handlar det faktiskt om att vi i dag diskuterar en helt ny ersättning till kommunerna för de flyktingar som de tar emot, som mer skulle stimulera till och göra det möjligt förkommuner att göra insatser med sikte på att så snart möjligt se till att flyktingar får arbete. Men det handlar fortfarande om dem som har fått ett uppehållstillstånd. Jag talar alltså om de 6 000 som i dag har fått tillstånd. Jag vill göra Sigge Godin uppmärksam på att vi faktiskt för inte alltför många månader sedan under ganska uppmärksammade former antog en ny utlänningslag här i riksdagen. I den utlänningslagen ingår att arbetstillstånd är förknippat med att man också får ett permanent uppehållstillstånd. Såvitt jag kan påminna mig var det då ingen diskussion här i riksdagen om att man skulle göra en sådan ändring som uppenbart Sigge Godin är ute efter. Vi kan ändå förena oss i en uppfattning, nämligen att det är utomordentligt olyckligt att människor får vänta länge utan en chans att arbeta. Vi gör två saker åt det nu: Vi drar ner väntetiderna i beslutsprocessen när det gäller asylärenden. Sedan skall vi se till att de som har fått ett svar också snart kommer ut till kommunen och får arbete.
Herr talman! Jag skall be att få återge vad som stod i Kommun-Aktuellt: Departementsrådet Levi Svenningsson menar att det nya systemet ska vända upp och ner på den modell som leder till passivitet i dag. Förebilden för det nya bidraget kommer att vara ungdomslagen, som garanterar ungdomar rätt till arbete 4 timmar om dagen.” Då tolkar man detta så att det ändå är tillfälliga arbeten. Det handlar alltså inte om de människor som har fått uppehållsoch arbetstillstånd. Om det gör det, måste jag hävda att vi inte kan vara överens. Folkpartiet har ju gång på gång i denna kammare sagt: Låt asylsökande arbeta under väntetiden. Väntetiderna är inte så korta. Vi hade ju alla förhoppningen om kortare väntetider. Men vi har inte lyckats med det. Vad vill invandrarministern göra i stället? Vi kan inte bara låta människor vänta!
Herr talman! Får jag understryka att det uttalande i Kommun-Aktuellt som Sigge Godin refererade till inte kan handla om några andra än dem som redan har fått ett uppehållstillstånd. Det är alldeles uppenbart att Sigge Godin är ute efter nya principer för uppehållstillstånd, som också är kopplat till arbetstillstånd. Det tror jag inte vi kan reda ut under en frågestund. Men om vi inte kan bli överens om annat, kan vi vara överens så långt att de åtgärder som vidtogs i våras och som det var tämligen stor enighet om här i riksdagen — förstärkning av invandrarverkäs resurser och förändring av lagen — syftade till att få ner väntetiderna. Jag kan i dag se, även om vi inte har nått ända fram, en dramatisk förändring när det gäller väntetiderna.
Herr talman! Jag önskar att det var så som invandrarministern säger, att det har skett en dramatisk förändring när det gäller väntetiderna. Men det är inte så, utan vi får ta emot allt fler flyktingar, och det skall vi också göra. Det hoppas jag att vi kan vara överens om. Den här frågedebatten har ändå handlat om de asylsökande som har fått ett svar. De skall över huvud taget inte hoppas att regeringen tycker att de skall göra en insats under väntetiden. Låt mig då förklara att de principer som folkpartiet arbetar efter går ut på att de skall kunna få ett tillfälligt arbete. Innan jag kom till Sveriges riksdag hade jag anledning att arbeta med människor som behövde ett arbete. Jag vet hur passivitet förändrar människor och gör det i stort sett omöjligt för dem att komma tillbaka till ett rimligt liv om de bara dag ut och dag in skall gå utan att behövas i samhället. Vi kan väl vara överens om att försöka hitta lösningar. Det skulle vara positivt. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Under påståendet att den s.k. kommunarresten för tre kurder skulle ha omvandlats till s.k. länsarrest har Berith Eriksson frågat mig ”om regeringen tänker ta något initiativ för att rycka upp denna av rättsröta tärda skampåle”. Berith Eriksson syftade på de nio personer som regeringen i december 1984 beslöt att utvisa med stöd av terroristbestämmelserna i 1980 års utlänningslag. Besluten grundades på att personerna tillhör eller verkar för PKK och att PKK är en sådan organisation som avses i terroristbestämmelserna. Utvisningarna har inte verkställts, eftersom en utvisning till hemlandet skulle kunna få till följd att de berörda utsattes för allvarlig politisk förföljelse. Av detta skäl har särskilda föreskrifter angivits för dessa personers vistelse i Sverige. Föreskrifterna har bl.a. gällt vistelseort och anmälningsplikt. När regeringen har fattat sådana beslut om utvisning och dessa tre beslut inte har kunnat verkställas, är regeringen skyldig att ompröva besluten om det finns skäl för detta. Av denna anledning prövade regeringen senast i augusti 1989 några av dessa ärenden. I två fall upphävdes utvisningsbeslutet helt, eftersom personerna inte längre kunde befaras medverka i terroristverksamhet. Beträffande ytterligare två personer infördes väsentliga lättnader i föreskrifterna om vistelseort och anmälningsplikt. Regeringen tillsatte hösten 1988 en utredning med uppdrag att se över reg lerna om avvisning och utvisning av utlänningar som kan befaras medverka i terroristhandlingar här i landet. Denna utredning beräknas lämna sitt slutbetänkande vid årsskiftet 1989-1990. Syftet med utredningen är bl.a. dels al stärka rättssäkerheten för den enskilde, dels att göra skyddet mot terrorism så effektivt som möjligt. Mitt svar till Berith Eriksson blir därför att regeringen också fortsättningsvis med tillämpning av gällande rätt kommer att noggrant följa utvecklingen i de enskilda ärendena. Lagstiftningsåtgärder kommer regeringen att ta ställning till först sedan utredningen avlämnat sitt slutbetänkande.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Det är fem år sedan nio kurder sattes i s.k. kommunarrest. Utvisningsbeslutet och restriktionerna gäller fortfarande för sju av dessa kurder. För två personer har utvisningsbeslutet undanröjts, och därmed faller också restriktionerna. Man anser inte längre att de två personerna är presumtiva terrorister. Men för de andra kvarstår utvisningsbeslutet och därmed också kommunarrest och i två fall länsarrest. När det gäller frågan vilka som anses som presumtiva terrorister har regeringen domstolens roll. Men regeringen granskar inte bevisen på det sätt som en domstol skulle göra. Den korsförhör inga vittnen. Försvarsadvokaterna har bara rätt att inge en skrivelse, och regeringen samlar in dokument, dvs. säpos dokument. Säpo fungerar både som förundersökningsledare och som åklagare. Enligt vad jag förstår är alla delar av polisutredningen och säpoutredningen offentliga. Det finns sammanfattat i ett dokument daterat den 13 november 1984 med dnr 1509. En av utredarna bakom dessa dokument var den numera riksbekante Walter Kegö.

Herr talman! Det är inte första gången den här frågan debatteras under frågestunder och i samband med interpellationssvar. Det har påståtts att de utvisade PKK-arna inte skulle ha fått veta vad som lagts dem till last, eftersom det inte skett en rättegång i vanlig bemärkelse. Jag vill påminna om att man under ärendenas handläggning hösten 1988 dels förde en förhandling i Stockholms tingsrätt, varvid de delgavs rikspolisstyrelsens material, dels att de under ärendenas handläggning vid ett flertal tillfällen delgetts material som tillförts ärendena. Det är många dokument som deras ombud har fått ta del av. Visserligen har något materialinnehållits på grund av att detta materials röjande skulle ha satt livet i fara för dem som ställt informationen till förfogande. Detta är egentligen svårigheten när man har att göra med en organisation som har våldet som arbetsmetod.
Herr talman! Åtta kurder är anklagade för delaktighet i mord. Det faktum att livet står på spel för källor till känsliga uppgifter skulle alltså vara motive ring till att dessa kurder inte kan få en rättegång. Det tycker jag är att låta säpo dirigera rättssäkerheten. Om anklagelserna mot kurderna är riktiga tar saken inte skada av offentlighetens ljus. Men om exempelvis turkiska säkerhetspolisen är en av dessa källor är det naturligtvis mycket besvärande. Avser invandrarministern att i domstol låta kontrollera om säpos fantastiska hotbilder av dessa kurder som presumtiva terrorister har reell substans?
Herr talman! Jag vet inte om vi här i en frågestund kan komma så speciellt mycket längre i frågan. Jag har redovisat vad jag avser göra när jag får betänkandet på mitt bord från den utredning som vi har tillsatt med det uttalade syftet att se över den här lagstiftningen. Jag vill ändå i det här sammanhanget påpeka för Berith Eriksson, som säger sig vara mån om kurdernas sak, att jag tycker hon är litet slarvig i sitt språkbruk när hon talar om kurder som ett generellt begrepp. Det är viktigt i fortsättningen att i den här debatten skilja mellan kurder i allmänhet och PKK:s medlemmar.
Herr talman! Det tycker jag också. Men samtidigt drabbas alla kurder oavsett om vi här försöker göra den distinktionen. Definitionen av begreppet terrorist är ju litet suddig. Men det som är intressant är vad som inte finns med. Exempelvis rubricerades inte Ebbeligan med alla dess vapen, k-pistar, handgranater etc. som terrorister. Många svenskar tror att de här PKK-kurderna har stämplats som terrorister, eftersom man har kunnat bevisa att de har en anknytning till vapen, mord eller annan terroristhandling, men så är inte fallet. Jag vill vädja till dessa människor att själva skaffa de här dokumenten och läsa och värdera vad som står i dem.

Herr talman! Göran Åstrand har frågat mig om det är riktigt att statens invandrarverk inte längre ger visering för sovjetiska medborgare som vill besöka släktingar och vänner i Sverige. För sovjetiska medborgare liksom för andra utlänningar gäller att visering kan ges såväl för rena turistbesök som för besök hos släktingar och vänner. För att visering skall beviljas krävs enligt praxis att utlänningen kan försörja sig här och att han inte kan antas komma att begå brott eller bryta mot utlänningslagens bestämmelser. Visering medges enligt praxis inte, om en utlänning redan när visumansökan görs kan antas egentligen ha för avsikt att bosätta sig här. Viseringsansökningar prövas självständigt av statens invandrarverk. Visering får också i vissa fall beviljas av beskickningar och konsulat. En utlandsmyndighet har däremot inte rätt att avslå en viseringsansökan. I tveksamma fall överlämnas alltså ansökningarna till invandrarverket för prövning. Till följd av att fler sovjetiska medborgare numera fått möjlighet att resa ut har antalet viseringsansökningar ökat mycket kraftigt i år. De flesta ansökningarna — det torde röra sig om ca 90 96 — har beviljats direkt av utlandsmyndigheterna. Av de ärenden som överlämnats till invandrarverket för prövning, därför att utlandsmyndigheten varit tveksam, har verket under första halvåret i år beviljat 65 96 och under tredje kvartalet 85 26. Totalt är det således endast några få procent av alla viseringsansökningar från sovjetiska medborgare som avslagits. Någon förändring av praxis har inte skett. Göran Åstrands påstående att invandrarverket inte längre ger besöksvisering för sovjetiska medborgare är alltså inte riktigt.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för det svaret. Det låter bra men jag måste tyvärr fördjupa mig litet i frågan. Först och främst anser jag att om man avslår 35 96 av ansökningarna är det inte fråga om några få procent. Det här handlar mycket om vilka signaler som vi i Västeuropa ger till dem i Sovjet och de baltiska staterna som vill besöka Sverige. Jag vill komma med tre påståenden. För det första sägs det att invandrarverket fr.o.m. hösten 1988 har infört en helt ny blankett för dem som ansöker om besöksvisering från Sovjet. Den blanketten är mycket omfattande och skall fyllas i mycket noggrant av de svenskar som väntar på besök. Sedan skall blanketten skickas tillbaka till konsulatet i Sovjet där prövningen skall göras. Det är en helt ny administrativ ordning som många har uppfattat som en helt ny praxis som fördröjt och försvårat en besöksvisering. För det andra sägs det att man fr.o.m. hösten 1989 personligen måste komma till konsulatet för att ha någon möjlighet att få en besöksvisering. Detta är alldeles uppenbart en nyhet jämfört med det tidigåre förfarandet. Det sägs också att detta har försämrat och försvårat möjligheterna till besöksvisering. Man säger slutligen — det är väl fråga om orsak och verkan här— att som en följd av dessa bägge administrativa frågor har handläggningstiden förlängts alldeles oerhört. Detta har sammantaget upplevts som om svenska myndigheter sätter stopp för besöksvisering från Sovjet.
Herr talman! Får jag göra ett förtydligande. Det är inte 35 96 av alla ansökningar som har avslagits, utan det är 35 96 av de 10 96 som har överlämnats till invandrarverket. Jag sade i mitt svar att 90 26 har beviljats direkt av utlandsmyndigheterna. Det är en klar majoritet — under det tredje kvartalet i år upp till 85 9 — av de tveksamma fallen som har överlämnats till invandrarverket som har beviljats. Sammantaget har bara några få eller någon procent av ansökningarna avslagits. Det är riktigt att antalet viseringsansökningar har ökat dramatiskt bara sedan förra året. Under 1988 ingavs totalt 6 000 ansökningar till ambassaden i Moskva och 2 500 till konsulatet i Leningrad. Från den 1 januari till den 19 oktober i år har i Moskva tagits emot 10 494 ansökningar, och för Leningrad beräknas antalet under hela 1989 uppgå till minst 15 000. Det är självklart att detta betyder att det kommer att ta litet längre tid att behandla ansökningarna. Tidigare, när det inte var så lätt för sovjetiska medborgare att få utresetillstånd, kunde det gå mycket snabbt, vilket har betytt att många har trott att det varit en ren formsak att få visering. Så är det naturligtvis inte, utan ansökningarna skall självfallet prövas, om det skall vara någon mening med dem.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern även för den kommentaren. Det är helt uppenbart att det inte har satts stopp för dessa besök, och det är bra — det var det jag ville få reda på med min fråga. Det är också uppenbart att rätt många fastnar i den administrativa rutinen. 10 000 resp. 15 000 ansökningar innebär att det är 25 000, kanske 26 000 27 000, människor från Sovjet som i dag vill besöka Sverige, och då är den signal vi sänder oerhört viktig: Är det en positiv signal, nämligen att vi underlättar besöksviseringen, eller är det en negativ signal, nämligen att vi försvårar och försenar besöksviseringen? Jag har uppfattat att de nya åtgärderna, dvs. den nya blanketten och det personliga besöket, tillsammans med den ökade volymen ansökningar har lett till en situation som många trots allt kan uppleva som ett stopp. Jag tackar ändå för det svar jag har fått.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat finansministern vilka åtgärder regeringen har för avsikt att vidta för att ansökningar om personnummer skall handläggas snabbare. Bakgrunden till frågan är uppgifter i en tidningsartikel om att det tar cirka tio veckor att få ett personnummer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att svara på frågan. Under sommaren förlängdes tiden för handläggning av personnummerärenden i vissa fall av adoption och invandring till cirka tio veckor. Tiden avser handläggningen hos lokala skattemyndigheten i Stockholm och riksskatteverket. Den osedvanligt långa handläggningstiden berodde främst på en kraftigt ökad ärendetillströmning som i sin tur föranleddes av nya rutiner hos statens invandrarverk. Efter olika insatser, bl.a. en ändrad arbetsfördelning inom lokala skattemyndigheten, har läget förbättrats. Handläggningstiden är nu mellan fem och sex veckor. Inom kort kommer den att vara nere i mera normala fyra veckor, varav två vid lokala skattemyndigheten och två vid riksskatteverket. Båda myndigheterna räknar med att tiden kommer att förkortas ytterligare. Jag ser mot den här bakgrunden inte skäl att ta initiativ till några åtgärder för att påskynda handläggningen.
Herr talman! Jag vill tacka för detta svar. Det är positivt att handläggningstiderna här i Stockholm uppenbarligen har förkortats. Det är drygt en månad sedan jag ställde frågan, och då var förhållandena sådana att det tog fyra veckor att undersöka om ett barn hade något nummer och att ge det ett personnummer — ett enkelt rutinärende. Sedan tog det sex veckor hos den lokala skattemyndigheten att lägga upp en personakt och skriva ut ett personbevis — ingen mastodontutredning, utan ett enkelt rutinärende.

Jag är mycket intresserad av att få veta hur det ligger till i landet i övrigt. När jag frågade Adoptionscentrum om det verkligen var dessa tider som gällde, då jag tyckte att det var märkligt att sådana här enkla ärenden skulle behöva ta så lång tid, sade man att man hade fått in rapporter från hela landet om så långa väntetider och att de verkade öka.
Herr talman! Jo, jag har den största förståelse för de olägenheter som detta dröjsmål har inneburit för föräldrar med adoptivbarn. Vad som inträffade var att man fick en plötslig ökning i ärendetillströmningen till följd av nya handläggningsrutiner i invandrarverket. Det innebar särskilt stora påfrestningar i de delar av landet där många invandrare väljer att stanna och där adoptionsärendena också kom att drabbas. Det är riktigt att i stort sett hela landet drabbades, men problemet var särskilt besvärligt i de områden där trycket var störst. När jag nu har tillfälle till det, kan jag också meddela att den lokala skattemyndigheten, i första hand i Stockholm, avser att prioritera ärendena om tilldelning av personnummer under 1990, och målet är att handläggningstiden inkl. riksskatteverkets hantering skall kunna minskas till två veckor. Om folkbokföringen sedan får en bra organisation kan man utgå från att hand läggningstiden fr.o.m. den 1 juli 1991 skall kunna förkortas ända ner till en vecka.
Herr talman! Det låter positivt för Stockholms del. Jag är fortfarande ganska intresserad av att få veta hur det ser ut i landet i övrigt, och jag tänker följa upp det och kontrollera hur det ligger till.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om planeringsläget för följande statliga byggnadsprojekt i Örebro samt frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att forcera projektering och igångsättning av byggnation. Det gäller I 1987 års budgetproposition redovisades ett förslag till överföring av tjänster vid statistiska centralbyrån från Stockholm till Örebro. Som förutsättning angavs att en samlad lokalförsörjning borde eftersträvas. Byggnadsstyrelsen har under året redovisat ett förslag för en omoch tillbyggnad av SCB:s nuvarande lokaler i kvarteret Tullen i Örebro. Kostnaden har beräknats till 222 milj.kr. Regeringen avser att pröva projektet i dess helhet inom en snar framtid. När det gäller tillbyggnaden för högskolan i Örebro pågår beredning av ärendet inom regeringskansliet. Jag har även inhämtat information från byggnadsstyrelsen rörande planeringsläget för de båda andra projekten. Polisen och länsstyrelsen har väckt frågan om ändrad inriktning av lokalförsörjningen. Byggnadsstyrelsen har utarbetat ett förslag till lokallösning, vilket för närvarande bereds med polisen och länsstyrelsen. Något ställningstagande har ännu inte gjorts, och något underlag har följaktligen inte redovisats för regeringen.
Herr talman! När jag tackar statsrådet för svaret vill jag ge litet information om Örebro län — som i och för sig kanske är känt för statsrådet. Vi brukar säga att Örebro län är Sveriges hjärtpunkt. Tar man befolkningsmedeltalet i väster, öster, norr och söder hamnar man i Örebro län. Tittar man på en karta ser man att länet är mycket väl lokaliserat. Men det är inte så bra. Om statsrådet, som är en med siffror mycket förfaren person. läser befolkningsstatistik, skall han finna att Örebro län hör till de län som har den mest negativa befolkningsutvecklingen de senaste åren. Till det kommer att vi nu har en rad akuta hot, bl.a. i Karlskoga, där försvarsindustrin och annan industri skall dras ner, och i Lindesberg. Nu föreslås också att regementet i Öre bro skall försvinna, men jag hoppas att riksdagsbehandlingen skall ge som resultat att det får vara kvar. Jag vill ta upp en del av det svar som jag har fått av statsrådet. Det är fyra objekt som är mycket viktiga för länet och för kommunen. När det gäller det sist refererade, förvaltningsbyggnad för länsstyrelsen och tillbyggnad av polishuset, så har man en ny idé. Man skall byta hus och på det sättet få en tillbyggnad. Jag vill fråga: Denna idé, som i och för sig kan ge besparingar och vara rationell, kommer den att innebära förseningar av detta projekt? Den andra fråga som jag vill ställa gäller högskolan. Man diskuterar att man i stället skulle kunna hyra. Är det ett alternativ, som skulle kunna tidigarelägga den utbyggnaden? En tredje fråga gäller statistiska centralbyrån. Kommer nu — det står inte riktigt klart i svaret — äntligen det byggnadstillstånd för detta bygge som vi har väntat på i decennier i Örebro län?
Herr talman! Av svaret framgår ju indirekt att de byggnadsärenden som berörs i frågan för närvarande bereds enligt gängse regler och med normala tidsplaner. Det framgår också av svaret att regeringen inte har för avsikt att påskynda de enskilda ärendenas handläggning. Vidare framgår det av svaret att de olika ärendena ligger olika långt framme i planeringsprocessen. Sålunda ligger lokalen för SCB framme för ett beslut inom den allra närmaste framtiden, medan andra ärenden befinner sig längre tillbaka i planeringsskedet. För mig är det ganska naturligt att i detta sammanhang avstå från att ge klarläggande besked eller, om man så vill, löften om när och i vilken form de enskilda ärendena kommer att avgöras. Det blir i mångt och mycket beroende på hur planeringarna i de enskilda styckena kan drivas i fortsättningen. Jag vill inte föregripa myndigheternas och planeringsprocessens olika moment i övrigt i det sammanhanget. Låt mig också nämna att problemet inte enbart består i att man behöver tillföra ytterligare lokaler till Örebro län. Problemet består också i att vi för närvarande lever med en starkt överhettad byggarbetsmarknad. Det gäller inte minst Örebro län, där man för närvarande har en byggarbetslöshet som ligger så lågt som vid 1,8 Z av den totala arbetsstyrkan, dvs. att för närvarande förfogar Örebro län över 67 byggnadsarbetare, som för ögonblicket skulle kunna sättas in i byggarbete. Det är också något som regeringen måste beakta när man svarar på frågor om enskilda byggnadsärenden.
Herr talman! Jag vet att vi har en högkonjunktur just nu. Men det är väl ändå så, statsrådet. att överhettningen i Örebro län är ingenting jämförd med den överhettning som finns i andra delar av landet. Därför borde Örebro kunna få det här tillståndet. Nu vill jag ta den här minuten för att tala litet grand ytterligare om just SCB. När de kom till Örebro, var man där som i alla andra kommuner särskilt tacksam. Man ville vara nära centralen. Därför rev man några K-skyddade skofabriker bara för att man skulle få komma precis dit man ville. Man fick bygga hälften. Men sedan har under decennier denna tomt stått avriven. Nu är allt klart. Det är bara det lilla beslutet som fattas som statsrådet skall ta. Det beslutet bör komma. Skulle det inte gå att få besked om det i dag?
Herr talman! Jag kan ge det klara och entydiga beskedet att besked kommer inom mycket kort tid. Men jag avser inte att föregripa regeringens slutgiltiga ställningstagande genom att svara på frågan här och nu. Vad sedan gäller den allmänna strukturella utvecklingen av sysselsättningen i Örebro län vill jag påpeka att den dagen då SCB:s lokalfrågor får en tillfredsställande lösning frigörs mycket stora lokalytor i Örebro län. Man skall alltså inte förbise de möjligheter som finns att genom att utnyttja de friställda ytorna skapa ytterligare sysselsättning i Örebro. Men det är en annan fråga och en annan frågedebatt.
Herr talman! Det är riktigt att det är en annan frågedebatt. Det finns naturligtvis då också möjlighet för Örebro att ta emot annan statlig verksamhet, men det får vi diskutera vid det tillfället. Jag skall inte säga mer om SCB. Jag ställde ett par frågor. Om man finner det lämpligt att intressenter på orten bygger och staten hyr, är det en framkomlig väg, om man vill komma fram snabbare? Den andra frågan gällde den här omprojekteringen som man nu gör när det gäller polishuset och länsstyrelsens lokaler. Kommer den att innebära en försening i handläggningen, så att man kommer ännu längre ned i kön genom att man har ändrat sig när det gäller utformningen?
Herr talman! Med mitt sätt att svara vill jag naturligtvis alltid hålla öppet för varje form av rationell lösning på olika sorters byggnadsproblem. Det innebär dock icke att jag spontant ställer mig bakom de tankar som togs upp här som en framkomlig väg. Men. naturligtvis, det som är rationellt och vettigt skall alltid prövas på sina egna meriter när den dagen kommer.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den här debatten längre. men det är faktiskt så att ett annat statsråd har lovat detta. I och för sig är inte statsrådet Engström bunden av det, men i Örebro län hade man hoppats att på det sättet få den här byggnaden vid högskolan. I övrigt väntar vi nu på detta besked när det gäller SCB. Jag hoppas verkligen, även om jag inte får ett klart besked i dag. att det beslutet skall komma snart. Jag tycker ändå att det underförstått i svaret finns vissa positiva möjligheter att man äntligen skall få sätta spaden i jorden.

Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om arbete pågår med att ändra regeringsformen i syfte att möjliggöra överlåtande av svensk beslutanderätt till överstatliga organ inom eller med deltagande av EG. Svaret är nej. Syftet med de oförbindande diskussioner som har förts mellan EFTA-länderna och EG om ett närmare och fastare strukturerat samarbete har varit att parterna skall få en uppfattning om vad en kommande förhandling skulle kunna omfatta. Ingendera sidan har gjort några åtaganden. Däremot har deltagarna markerat vilka konstitutionella och andra hinder som kan finnas på olika områden.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
Herr talman! Jag får på Per Gahrtons vägnar tacka justitieministern för svaret. I morse slog jag upp DN och då ser jag att statsrådet Anita Gradin har blivit citerad under rubriken Priset för närmande till EG: Grundlagen måste ändras. Enligt tidningen har Anita Gradin sagt: ”Vi har en beredskap för att det krävs grundlagsförändringar”. DN tar upp två områden där det kunde vara aktuellt med sådana grundlagsförändringar. Det kan handla om att skriva in paragrafer om att svenska domstolar i vissa fall skall underkasta sig utslag i en icke svensk domstol, exempelvis en gemensam EG-EFTA-domstol, eller EG-domstolen i Luxemburg. Det kan enligt DN också handla om att regering och riksdag i Sverige i vissa fall lämnar över beslutsrätten till ett beslutsorgan i utlandet, exempelvis ett gemensamt råd för EG och EFTA. Jag vill fråga jusititeministern: Har vi en beredskap för sådana grundlagsförändringar som regeringskollegan talar om här? Beredskap för vad i så fall? På vad sätt har vi en beredskap? Och vilka är vi? Hur ser tidsplanen ut?
Herr talman! Av mitt svar framgår i vilka former och med vilken inriktning diskussionerna förs mellan EFTA och EG. Per Gahrton sitter dessutom med i riksdagens EFTA-delegation och är därför särskilt väl informerad om vad som pågår. När det gäller frågan om beredskap att handlägga konstitutionella frågor är det givetvis så att vi har både resursmässig och mental beredskap för att vidta de åtgärder som kan behövas för grundlagsändringar lika väl som för annat lagstiftningsarbete.
Herr talman! Jag tackar åter för svaret. Vi kan konstatera att båda ministrarna talar om att det finns en beredskap. Därför föreställer jag mig ändå att frågan kan bli aktuell. Det tror man också på Dagens Nyheter. Man hävdar att det här finns nyckelfrågor, och en av dem är naturligtvis i vad mån EG kommer att acceptera att EFTA-länderna behåller sin nationella suveränitet ialla avseenden. De flesta bedömare tror inte det, säger DN. Det är väl känt att EG anser att EFTA-länderna måste ge ifrån sig suveränitet i proportion till de fördelar de får genom att bli delaktiga i den inre marknaden. Tidigare har statsrådet Gradin här i kammaren talat om att det här är tekniska frågor. Jag vill fråga justitieministern om hon delar uppfattningen att dessa grundlagsändringar är av tekniskt slag. Annars är frågan: Vilket pris är den svenska regeringen beredd att betala och när skall riksdagen få information?
Herr talman! I mitt svar på Per Gahrtons fråga har jag besvarat just den fråga som Per Gahrton har ställt till mig.
Herr talman! Frågan om justitieministern anser att det här gäller tekniska spörsmål kvarstår tydligen obesvarad, liksom också frågan om vilket pris den svenska regeringen är beredd att betala. Med ledning av de svar som jag allteftersom har fått uppfattar jag det dock så att man förbereder sig för grundlagsändring och att det krävs en beredskap för detta.

Herr talman! Stina Eliasson, Hugo Bergdahl och Göran Ericsson har ställt frågor om kampen mot våldet i samhället. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Att människor känner trygghet till liv och lem är av grundläggande betydelse för ett gott samhälle. Det är därför naturligt och mänskligt att vi blir ky och vrede när vi får höra om den typ av brutala upprörda och känner av övergrepp som beskrivits i medierna den senaste tiden. Det är en tragedi varje gång en enskild drabbas av våldet. Ibland ger massmedierna, och för all del även enskilda riksdagsledamöter, intryck av att samhället skulle vara passivt mot bl.a. våld och ungdomskriminalitet. Och att regeringen nu yrvaket frågar sig vad den skall göra. Detta är fullständigt felaktigt, vilket för övrigt ledamöter av riksdagen torde vara väl medvetna om. Det finns dock inte några snabba och enkla lösningar på hur vi skall komma till rätta med våldet i samhället. Vad som krävs är ett långsiktigt, tålmodigt och systematiskt arbete. Vilka allmänna målsättningar och riktlinjer som bör vara vägledande i det arbetet redovisade regeringen i en särskild regeringsskrivelse år 1986 . Både före och efter 1986 har det också varit självklart att arbetet med våldsbrottsligheten är ett av de viktigaste inslagen i kriminalpolitiken. Att detta också omsätts i praktiska åtgärder framgår bl.a. av de redovisningar som årligen lämnas i budgetpropositionen. Som exempel på åtgärder som har vidtagits de senaste åren kan jag nämna följande: Lagändringar 1988 som innebär ökade möjligheter att häkta misstänkta vid risk för återfall i brott som riktar sig mot annans liv eller hälsa. —-Lagändringar 1988 som ger ökade möjligheter till ett snabbt och effektivt ingripande mot unga lagöverträdare. Det här är bara några exempel på vad som gjorts. Listan skulle kunna göras mycket längre. Åtgärder som riktar sig mot våldet finns självfallet också nu med i regeringens planer. Låt mig här nämna några exempel. Regeringen planerar att inom kort presentera förslag till nya regler för psykiskt störda lagöverträdare enligt vilka skyddsaspekterna kommer att betonas väsentligt starkare än i nu gällande regler. Vi arbetar också med förslag till skärpningar av videovåldslagstiftningen, skärpt vapenlagstiftning samt ett utökat knivförbud. Under våren 1989 tillsattes inom regeringskansliet en arbetsgrupp med företrädare för civil-, justitieoch socialdepartementen för att studera problemen med unga lagöverträdare. Vidare har det nyligen beslutats att tillsättas en utredning om ungdomars villkor på 1990-talet. För regeringen är det också självklart att vi måste ta till vara det breda folkliga engagemanget mot våldet. För egen del ser jag detta engagemang som en stor tillgång i den kamp som vi måste föra mot våldsbrottsligheten. Tyngdpunkten i kampen mot våldet kommer alltid att vara enskilda människors insatser. Vad statsmakterna och myndigheterna kan göra är främst att skapa förutsättningar för och aktivt stödja det arbetet. I dessa strävanden är det nödvändigt att bygga på samverkan mellan organisationer, allmänna organ och föräldrar, lärare, arbetskamrater, grannar och andra enskilda. I det här sammanhanget kan jag nämna att ekonomiskt stöd har satsats på olika aktiviteter för ungdomar. Som exempel på detta kan nämnas en kulturbudkavle med lokala teateroch kulturprojekt, verksamhet i Tensta och Rinkeby bland nyinflyttade invandrarungdomar, Graffittiskolan i Stockholm och Non Fighting Generation som fått stöd för sin jourverksamhet. Även denna lista kan göras mycket lång. För att fånga upp ytterligare idéer och synpunkter har statsministern till denna vecka bjudit in personer med erfarenheter från det praktiska arbetet mot våld. Även jag kommer att delta i detta möte. Jag kan försäkra att regeringen, utöver de åtgärder vi redan nu arbetar med, är beredd att ta till sig alla nya goda uppslag som kan komma fram både vid detta möte och i debatten i övrigt.
Herr talman! Tack för svaret på frågan. Det är väl inte så att justitieministern känner sig irriterad över att vi ställer våra frågor? Av svaret kan jag nästan få den känslan. Det påpekas där att också riksdagsledamöter ibland ger intryck av att regeringen yrvaket frågar sig vad den skall göra. Det ärinte så. Det är inte konstigt att vi ställer våra frågor. Människor är förtvivlade över vad som händer, och det är också jag. Det här är en fråga som är så viktig att t.o.m. ledaren för den socialdemokratiska riksdagsgruppen bett att man skall få en särskild dag för att debattera detta. Det har lämnats en utmärkt redovisning av de förslag som framlagts och s. Låt mig ändå påminna om att vi från centern de åtgärder som har vidtagi har framfört en hel mängd förslag som regeringen i varje fall hittills inte har brytt sig om. Här är en del av våra förslag: Regeringen bör snarast ta initiativ till en omfattande folkkampanj emot våldet, en kampanj tillsammans med alla politiska partier, ideella organisationer och myndigheter, alltså en bred, folkligt förankrad kampanj mot våldet. Vi kräver också en konfrontation på offrets villkor, även med gottgörelse. Vi kräver att det införs knivförbud på allmän plats. Det visar sig att knivar ofta förekommer och används i gatuvåldet. I de nordiska grannländerna finns redan sådant förbud. T.o.m. från Köpmannaförbundet har nu samma krav rests. Inför jourdomstolar för snabbare domslut! Särskilt gäller det beträffande unga lagöverträdare. Vi har länge drivit tanken på samhällstjänst. Vi är glada för den proposition om detta som skall komma och stöder den. Polisutbildningen måste utvidgas. Det behövs tydliga signaler om att alkoholoch narkotikabruk inte kan accepteras.
Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret. Också jag noterar av svaret att justitieministern tycks vara irriterad över att vi som riksdagsledamöter ställer frågor på det här området. Det skulle vara olyckligt om det verkligen skulle vara på det viset. Oavsett om våldet ökar eller bara blivit synligare är det politikers skyldighet att ta människors oro på fullaste allvar. Jag vill göra det viktiga konstate randet. Inte minst från regeringens sida måste man ta denna oro på fullaste allvar. Jag känner mig inte till hundra procent övertygad om att de människor ute på fältet som känner oro över utvecklingen tycker att regeringen under de gångna åren har varit handfast när det gäller att angripa problemet. Jag tror att det hos många medborgare finns en tveksamhet i fråga om regeringens lindriga sätt att agera i vissa frågor, i vissa fall. Enligt min mening borde man i mindre utsträckning hålla fagra tal, och mer redovisa konkreta åtgärder för att råda bot på de problem som utan tvivel finns i vårt samhälle när det gäller utvecklingen i fråga om brottsligheten. Jag håller i alla fall på ett område med justitieministern, nämligen att det inte finns några enkla lösningar på dessa problem. De som tvärsäkert konstaterar att det finns recept för hur gatuvåldet skall bekämpas och att dessa recept är de enda riktiga har enligt min uppfattning i de flesta fall inte rätt. I fråga om ungdomsbrottsligheten vill jag göra det konstaterandet att den viktigaste åtgärden i kampen mot ungdomskriminalitet är den som föräldrarna ensamma kan stå för. Jag noterade att justitieministern inte berörde denna fråga, och jag skall därför be att få återkomma till detta i mitt nästa inlägg.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
Jag sade vid ett tillfälle, herr talman, att det är ett oerhört ansvar som socialdemokraterna tar på sig när de för en politik som faktiskt leder till att den viktigaste frontlinjen för upprätthållandet av ordningen på gator och torg nedrustas. Nu står vi där. Tre år i rad har justitieutskottet haft att behandla en moderat motion med en begäran om en långsiktig polispolitik. Jag har nu i ett pressmeddelande sett att civilministern avser att framlägga en proposition i ämnet. Detta vittnar om ryckighet, dålig förutsägbarhet, och om ringa förståelse för de svåra och långsiktiga frågor som det här är fråga om. Herr talman! Jag konstaterar att alldeles oaktat att regeringen nu anställer fler poliser så försvinner 1000 årstjänster inom polisen genom arbetstidsförkortningar. Det kommer att försvinna ytterligare 400 polistjänster innan det så att säga vänder. Var står vi då? Jag är tacksam för den lista över åtgärder som jag har fått av statsrådet. Jag tror att dessa åtgärder är bra. Sjösätt dem, gör någonting av dem! Men det är inte endast långsiktighet som behövs i detta läge: det är också omedelbarhet. Gör någonting nu! Jag skulle gärna se att statsrådet parallellt med att man kallar in ungdomsorganisationer och andra för överläggningar också inbjuder de politiska partierna i denna riksdag att tillsammans med regeringen förutsättningslöst diskutera vad som skall göras på kort sikt.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte lyckades dölja min irritation. Jag är dock inte irriterad över de frågor jag har fått i detta angelägna ämne, men något irriterad över att det här antyds att det finns enkla lösningar som regeringen inte vill sätta in. Till Stina Eliasson vill jag säga att flera av de krav som centern har framfört under åren också har tillmötesgåtts. Flera av de punkter Stina Eliasson räknar upp är redan föremål för åtgärder. Hugo Bergdahl: Ja, jag håller fullkomligt med om att man måste ta människors oro på allvar. Det är också detta som är anledningen till att regeringen avsätter så mycket energi och resurser just till kampen mot våldet. Göran Ericsson tar upp frågan om poliserna. Jag vill där erinra om att skä let till att den socialdemokratiska regeringen var tvungen att dra ned på väsentliga delar av den offentliga sektorn 1982 var det gigantiska budgetunderskott vi tog över. Numera har vi fått balans i ekonomin och kan återigen satsa på vitala delar av samhällets service.
Herr talman! Om min fråga verkar irriterande på justitieministern vill jag påpeka att jag faktiskt för fram vad folk har talat om, den oro och ängslan som folk känner. Jag skulle också vilja gå in på ett annat område, ett område som hör ihop med gatuvåldet och våldet över huvud taget, nämligen frågan om brottsoffren. Brottsoffren får ofta inte den uppbackning och det stöd de behöver. På flera håll har polisen tagit mycket fina initiativ till att bilda brottsofferföreningar. Dessa behöver statligt stöd. Är justitieministern beredd att se över dessa frågor, eller helt enkelt här säga att det är klart att dessa föreningar skall ha stöd eftersom de betyder så mycket? Justitieministern efterfrågar nya och goda uppslag som kan komma fram av dagens debatt och av debatten i övrigt. Jag skall här be att få tipsa justitieministern: Studera gärna det initiativ som Karin Söder tog när hon var socialminister, vilket resulterade i arbetsgruppen SAMO. I denna ingick samtliga statssekreterare, och man kom överens om att arbeta mot bruket av alkohol. Det var ett lyckat initiativ.
Herr talman! Jag vill än en gång påpeka att enligt min uppfattning är den viktigaste åtgärden i kampen mot ungdomskriminaliteten den som föräldrarna kan stå för. Jag upprepar: Det är föräldrarna som genom uppfostran och normbildning i hemmet skall kan lära barnen vilka värderingar som gäller i samhället. En sådan viktig regel är t.ex. att våld inte är ett acceptabelt medel för att lösa konflikter. Detta måste man tala om för våra unga medborgare. Det är viktigt att förklara för föräldrarna att det är en politisk uppfattning, det är justitieministerns uppfattning, att inte bara samhället och framför allt skolan skall stå för denna information, utan att det yttersta ansvaret åvilar våra föräldrar. En annan viktig uppgift när det gäller att minska brottsligheten är enligt min mening att sätta in kraftfulla insatser mot alkoholoch narkotikamissbruk. Genom att bekämpa missbruket bekämpar vi också brottsligheten.
Herr talman! Det var en mycket intressant upplysning jag fick, nämligen att det var budgetunderskottet som låg till grund för den så att säga planerade neddragningen av antalet poliser. Ingen annan justitieminister har sagt det, men det är trevligt att höra. Moderata samlingspartiet har i sina ekonomisk-politiska motioner föreslagit många besparingar. Men dessa har aldrig lett oss fram till den linjen att vi måste börja dra ner på folks säkerhet. I denna fråga tror jag faktiskt att socialdemokraterna får tänka om, eftersom det är de allra svagaste som inte har råd att ta taxi utan måste åka tunnelbana, måste passera offentliga miljöer. År 1986 sade man från BRÅ att vart fjärde gatuvåldsbrott i Sverige begås på en en kvadratkilometer stor yta i Stockholms City. Herr talman! Den ytan är övervakningsbar om man har poliser. Har man inte poliser kan den inte övervakas, och då säger man således: Vart fjärde gatuvåldsbrott får begås, eftersom vi måste se till budgetunderskottet.

Herr talman! Till Hugo Bergdahl vill jag bara säga att jag inte har några invändningar mot det Hugo Bergdahl säger. Jag kan i allt väsentligt hålla med om de påpekanden och ställningstaganden han gör. Vad gäller det som Göran Ericsson säger vill jag påpeka att vi inte längre har något budgetunderskott. Det är den socialdemokratiska politiken som har sett till att vi inte har något sådant. Vi har möjlighet att satsa på olika former av både skydd och värn av medborgarna, exempelvis tillsyn av gator och torg. Det är den politik vi kommer att fullfölja. I övrigt vill jag till samtliga frågeställare säga att jag ser fram emot den debatt som vi skall ha i nästa vecka: en debatt för alla politiker om våld och vad man kan göra mot det. Jag ser fram emot alla de konkreta, bra förslag som vi kommer att få från de tre borgerliga partierna.
Herr talman! Innebär det justitieministern sade om budgeten att brottsofferjouren och brottsofferföreningarna kan se fram emot att få statsbidrag till sin viktiga verksamhet? Jag vill också understryka hur viktigt det är med vuxenansvaret och hur viktig skolans roll är. Vuxenansvaret måste stärkas och uppmuntras. Vuxna måste bry sig om. Barn behöver vuxna som sätter gränser. När det gäller den långsiktiga politiken måste det bl.a. understrykas att vi behöver en helt annan familjepolitik och att den sociala miljön i bostadsområdena blir sådan att man där kan känna trygghet. Jag skulle till justitieministern vilja överlämna ett litet dokument från polisen i Halmstad, som haft en mycket fin samrådsgrupp, Samverkan mot brott: ”Vuxna bryr sig om. Barn behöver vuxna som sätter gränser. Vad gör dina barn i kväll?”
Herr talman! Jag finner i alla fall något gott korn i vad justitieministern säger när hon håller med mig om att det är viktigt att betona föräldrarnas roll när det gäller att informera och tala med sina barn. Jag hoppas att justitieministern också håller med mig när jag säger att även om det inte bara är polisens resurser som behöver ökas, så har vi en stor polisbrist i vårt samhälle. Förra året föreslog vi att ytterligare 200 aspiranter skulle tas in på polisskolan för utbildning. Regeringen sade nej till detta förslag. Kan justitieministern när hon nu konstaterar att budgetunderskottet är bortarbetat ge ett klart och entydigt besked om att man kraftigt kommer att öka intagningen av aspiranter till polisskolan och inte, som man gjorde förra året, kommer att säga nej med hänvisning till det samhällsekonomiska läget?
Herr talman! Det fantastiska är att en socialdemokratisk regering ställer folks säkerhet mot budgetunderskottet. Det är väl den kanske värdefullaste upplysningen i den här debatten. Detta leder till att en underbemannad kriminaljour i Stockholm önskar att jag skall infinna mig om en halvtimme för att man över huvud taget skall kunna följa rättegångsbalkens regler om förhör av intagna. Så nog finns det anledning att göra någonting tämligen omgående.

Herr talman! Wiggo Komstedt påstår i sin fråga att en person, när han friges från ett fängelsestraff, skulle få tillbaka egendom som använts vid det brott som han dömts för. Det exempel Wiggo Komstedt ger är att någon som dömts för grov misshandel får tillbaka den kniv som använts vid brottet. Wiggo Komstedt frågar om jag anser att lagstiftningen är tillfredsställande eller om jag avser att vidta några åtgärder. Föremål som har använts vid ett brott, t.ex. en kniv eller en kofot, skall som huvudregel förverkas och inte lämnas tillbaka till brottslingen. I en sådan situation som den Wiggo Komstedt nämner skulle det förvåna mig mycket om domstolen inte förverkade brottsverktyget. Även när ett visst föremål påträffas hos någon utan att det har använts vid brott ger lagen möjligheter till förverkande. Det räcker med att det finns en risk för brottslig användning. Denna reglering tar sikte dels på typiska brottsverktyg, dels på just knivar och andra sådana farliga föremål. Knivar eller liknande föremål kan för övrigt förverkas också enligt lagen om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål. Förutsättningen är att någon vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning har innehaft t.ex. en kniv i strid mot lagens förbud. Svaret på frågan är att den nuvarande lagstiftningen på området enligt min mening är tillräcklig för den typ av situationer som frågan avser och att det inte krävs några ytterligare möjligheter att förverka föremål av detta slag. När det gäller innehav av knivar och andra föremål som kan användas som vapen finns det dock anledning att överväga om inte reglerna bör skärpas ytterligare. Jag vill hänvisa till vapenutredningens förslag om en utvidgning av knivförbudet, som nu remissbehandlas. Indirekt innebär en sådan utvidgning av det s.k. knivförbudet ökade möjligheter att förverka farliga föremål.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Varje dag ser vi hur våldet i samhället ökar. Våldet utövas av allt yngre personer och med allt grövre redskap. Ingen har naturligtvis någon annan mening än att allt borde göras för att hejda denna utveckling. Nu har t.o.m. regeringen vaknat till liv, och man skall ha ett kaffesamkväm i nästa vecka. Jag hoppas att det blir en välsignad tillställning. Men jag saknar konkreta åtgärder, och det har jag saknat hos socialdemokratiska justitieministrar sedan 1971, då jag kom till riksdagen. Svaret på min fråga är att justitieministern är till freds med nuvarande lagstiftning. Då frågar jag: Har alla anstaltsoch fängelsechefer fel när de påstår att de är tvungna att lämna tillbaka slaktarknivar, kofötter, dyrkar och andra redskap som använts vid olika brott? Dessa redskap räknas nämligen som personliga tillhörigheter. Eller gör dessa anstaltschefer fel, något som jag betvivlar? I så fall borde justitieministern snarast tala med dem och se till att de följer den lagstiftning som enligt justitieministern gäller och inte skickar ut nyutskrivna med full stridsutrustning. Man slår ut en beslagtagen halvflaska brännvin men lämnar uppenbarligen tillbaka slaktarknivar.
Herr talman! Jag är övertygad om att personalen på landets fängelser följer gällande lagstiftning. Jag har svarat på exakt de frågor som Wiggo Komstedt ställt, nämligen om en person som grips och döms till fängelse för grov misshandel får tillbaka den slaktarkniv han använt vid misshandeln. Han ställer samma fråga om inbrottstjuvar: Får de tillbaka kofötter och dyrkar som de vid gripandet hade på sig?
En person grips och döms till fängelse för grov misshandel. Vid gripandet bär han en stor slaktarkniv. Vid frigivandet får han tillbaka sina personliga tillhörigheter, där ingår även slaktarkniven som använts vid misshandeln. Samma sak gäller inbrottstjuvar som får tillbaka kofötter och dyrkar som de vid gripandet bar på sig. Våldsmän och tjuvar skickas således — enligt nu gällande lagstiftning — rakt ut i samhället fullt utrustade för nya brott. Anser statsrådet denna lagstiftning vara tillfredsställande? Om inte, vad avser statsrådet vidta för åtgärder?
Mitt svar på dessa frågor var att det får de inte.
Herr talman! Det finns anstaltschefer som alldeles bestämt hävdar att de har skyldighet att lämna tillbaka de slaktarknivar, kofötter och annat som omhändertagits vid gripandet och som domstolen uppenbarligen inte tagit i beslag. Då kan det kanske sägas att det är domstolarna som gjort fel, men jag tycker att justitieministern i debatten om brottsutvecklingen, där hon varje vecka tvingas svara på frågor, borde kunna vara generös och säga: Är det så att denna lagstiftning möjligen är så flummig att sådant här förekommer, skall jag se till att det rättas till. Det hade varit en konkret åtgärd, som säkerligen hade hyllats av hela svenska folket. Därför tycker jag att det är konstigt att jag inte kan få ett konkret svar. Jag är inte van att få sådana av socialdemokratiska justitieministrar.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

Det kan också kännas tryggt att veta att vi från svensk sida kan påverka produktsäkerhetsregler eftersom vi som fullvärdiga medlemmar redan deltar i de europeiska standardiseringsorganisationernas arbete. Vi kan så att säga bli ett testfall på vad som kan hända. Men jag skulle ändå vilja återkomma till frågan. Här har vi ett brev från generaldirektören i statens energiverk Hans Rode till departementsrådet Sven Sjögren, där Rode bl.a. tar upp avvikelser mellan svensk och internationell standard. Han talar om sådana saker som tilläggskrav, utfärdade av planverket, för att förhindra barnolycksfall och avseende frysoch kylskåp, elvärmepaneler, elspisar, tvättoch diskmaskiner. Han nämner lucka till centrifug, som inte skall kunna öppnas medan trumman roterar. Han tar upp spis för inbyggnad — det handlar då om yttemperaturer. Han tar upp särskilda krav på stickpropp till bruksföremål med märkström över 10 ampere. Han nämner krav på begränsad temperaturstegring på berörbara ytor, och han tar upp en fråga om mikrovågsugnar. Vidare säger han i sitt brev: ”Enligt det kommande förslaget till EFTA-överenskommelse skulle en kommitté med representanter för de olika EFTA-länderna genom majoritetsbeslut ta ställning till om en avvikelse skall tillåtas.” Det skulle betyda att ett svenskt säkerhetskrav skulle kunna bli nedrustat. ”Den principiella frågan är därför”. säger Rode, ”om vi kan acceptera ett överstatligt organ av detta slag.” Han anser att frågan är besvärlig, eftersom de avvikelser han nämner är sådana att han för dagen inte tycker att vi kan släppa på säkerhetskraven.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

Jag förmodar att det finns en anledning till att generaldirektör Rode skriver det här brevet till departementsrådet Sven Sjögren. Han är ju faktiskt bekymrad! Detta tas också upp i tidningen Ny teknik. Enligt tidningen säger Rode: Skulle man i en sådan prövning få en majoritet mot sig riskerar vi att få centrifuger där trumman inte slutar rotera när luckan öppnas. Tidningen frågar: ”Vad skall Sverige göra då?” ”Ja, vi måste välja väg”, säger Rode. ”Antingen säger vi att vi inte ger avkall på vår säkerhetsnivå eller också att vi ger avkall därför att handelshindren är så viktiga.” ”Och accepterar fler olyckor?” frågar tidningen. ”Ja, det kan bli resultatet. Jag rekommenderar inte att vi sänker säkerhetsnivån.” Herr talman! Jag är fortfarande litet oklar över var statsrådet och regeringen står i den här frågan. Jag tycker inte jag får svar.

Herr talman! Frågan var, om det förbehåll som regeringen har gjort, att de säkerhetskrav och nivåer som har uppnåtts på olika nivåer inte skall behöva sänkas, gäller eller inte. Jag uppfattar statsrådets svar som: ”Ja, det beror på”. Är det rätt uppfattat? Det förefaller på statsrådets svar som om det kan bli aktuellt att sänka säkerhetskrav och nivåer som har uppnåtts, trots detta förbehåll.

Herr talman! Jag har uppfattat de vinsterna, och jag är glad för att vi kan göra dem. Jag vill påpeka att det är generaldirektören Hans Rode som har skrivit det här brevet till miljöoch energidepartementet, inte vi. Det är inte vi som målar upp någon hotbild, utan det är han som uttrycker oro i sitt brev. I intervjun säger han att vi kan tvingas välja mellan att tubba på säkerheten och att tubba på s.k. handelshinder. Jag tycker inte det är något roligt val.